Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1.Nyckelharpan är ett instrument som har stor betydelse, inte minst för folkmusiken. Folkmusiken har en intim sammanvävning med folksången, som i sin tur har en nära relation till folkdansen - som i sin tur är en stor del av våra folkdräkter, som i sin tur är en stor del av och spelar en viktig roll för vårt historiska arv. Nyckelharpan är ett i dag litet instrument, då intresset i Sverige minskat och därmed även bevarandet. Ur ett internationellt perspektiv har instrumentet dock fått ett ökat och ett väldigt stort intresse.I motionen som Sanne Eriksson, S, skrivit nämns Eric Sahlström Institutet som en viktig del i bevarandet av traditionella hantverkstraditioner i byggandet av just nyckelharpan. Vi håller helt med motionären om detta, och vi vill understryka att Eric Sahlström Institutet är en betydande del i ett kulturcentrum med ambitionen att bidra till att alla ska få möta folkmusik, folksång och folkdans. Men det är även ett institut där kunskap och utbildning förs vidare, och detta är viktigt för våra kommande generationer om de ska veta få vad instrumentet är, hur det låter, hur man spelar det och inte minst hur det byggs. Därför är det angeläget att regeringen ser över möjligheterna för en bredare finansiering av nyckelharpans bevarande och institutets utbildning för nyckelharpsbyggare. Detta är en motion som vill se över möjligheterna till en bredare finansiering, och det är tråkigt att se att inget annat av riksdagspartierna har yrkat bifall till denna motion. Det visar tydligt skiljelinjerna mellan oss. På ena sidan finns de som vill bevara vårt kulturarv och den skatt det är för vår historia - en skatt som format Sverige till det vi är i dag - och på andra sidan finns de som hellre vill se att illegalt klotter blir så kallad graffiti, vilket vissa vill se som konstform. Det är en konstform som enligt polislagen och brottsbalken i vår lagbok inte är tillåten.Vi sverigedemokrater lägger stor vikt vid vårt kulturarv och bevarandet av detta. Vi anser att vi bör bygga möjligheter som stärker våra band, våra gemenskaper och våra egenskaper tillsammans. Vi behöver inte ännu mer segregation i vårt samhälle; vi behöver det motsatta.

På ytan kan det verka som att det råder konsensus kring yttrandefriheten och den konstnärliga friheten. Efter dådet mot Charlie Hebdo tidigare i år poängterade många hur viktig yttrandefriheten är och hur långt man är beredd att gå för att försvara den. I verkligheten pågår det kraftiga konflikter om och inskränkningar i såväl yttrandefriheten som den konstnärliga friheten i Sverige i dag. Kultur och konst som inte är i närheten av de kränkande Muhammedkarikatyrerna censureras.I regeringsformen stadgas att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det går att läsa i 1 kap. 9 §. Trots att denna likabehandlingsprincip är grundlagsfäst är det rimligt att fråga sig om den i alla lägen tillämpas när det är fråga om kulturuttryck. Myndigheter och politiker stoppar konstutställningar för att de har en otillåten estetik. Utbildning på Kulturskolan stoppades för att den undervisade otillåten estetik. Reklam för kulturevenemang stoppades för att den innehöll, ja, otillåten estetik. I utskottets svar på vår motion, som handlar om att Vänsterpartiet anser att all konst ska ges samma möjlighet att existera oavsett uttrycksform, skriver man om klotter och skadegörelse och att det är en kriminell handling. Det är helt ovidkommande; det var inte det motionen handlade om. Men det visar också på att det även i kulturutskottet finns en okunnighet när det gäller graffiti men också att det råder en syn att det finns en konst som inte är accepterad. Nolltolerans mot graffiti är ett orimligt sätt att censurera en konstform. Även om öppna väggar med möjlighet att uttrycka konstformen graffiti inte ska ses som en brottspreventiv åtgärd är de det bästa sättet att hantera problemet med oönskad graffiti, eller skadegörelsegraffiti som man också kallar det i utskottet, och att skapa förutsättningar för målarna att kanalisera sin skapariver på ett positivt sätt. Därför anser vi att regeringen bör införa en nationell toleranspolicy som bland annat uppmuntrar uppförandet av fler öppna graffitiväggar. I flera kommuner har öppna väggar uppförts med positiva resultat. I Botkyrka har man minskat sina kostnader väsentligt för skadegörelse sedan man öppnade väggen i Subtopia, och nu har ytterligare en vägg öppnats i kommunen. Liknande graffitiprojekt i olika kommuner i Sverige, som Norrköping och Västerås, har visat på samma positiva utfall. Vänsterpartiet vill att Statens kulturråd ska ges i uppdrag att i samverkan med ett antal kommuner eller regioner initiera positiva graffitiprojekt utifrån erfarenheterna från dessa kommuner. Därför yrkar jag bifall till reservation 6.Vi är många som nyttjar konst och kultur. Enligt KRO var det minst 17,7 miljoner museibesök i Sverige 2013, och besökarna kunde ta del av fler än 2 000 utställningar. Av museernas permanenta utställningar är 21 procent inriktade på konst.Med en grov uppskattning görs 3,5 miljoner besök för att ta del av konst på museer. Därutöver drar Sveriges alla konsthallar mer än 3 miljoner besök.

Bara 35 procent av länsmuseerna betalar i dag konstnärerna avtalsmässiga ersättningar, trots att de till stor del är finansierade av statliga medel.Det är bra att de nya regleringsbreven ställer högre krav på dem som får statliga bidrag. Vi anser dock inte att det är tillräckligt att Kulturrådet bara ska få i uppdrag att rapportera i vilken utsträckning institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar MU-avtalet. Varför ska staten finansiera verksamhet som bygger på gratisarbete eller oanständiga villkor för konstnärer? Det riskerar dessutom riksdagens mångfaldsmål om bara konstnärer som har försörjning genom annat eller andra har råd att ställa ut. Vems perspektiv och berättelser är det då som ges utrymme i samhället?För att avtalet ska få en verklig, praktisk betydelse för de konstnärer som ställer ut krävs det mer. Vänsterpartiets uppfattning är därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att utställningsarrangörer som får statliga bidrag ska tvingas att tillämpa MU-avtalet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till kulturutskottets förslag i betänkande KrU2 och därmed avslag på samtliga reservationer.I de nationella kulturpolitiska målen kan vi bland annat läsa om hur kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Vi kan också läsa att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Men framför allt kan vi läsa att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. kan säkert uppfattas som ganska otydligt, då det inte säger så mycket om vilka frågor som egentligen diskuteras. Men i det här betänkandet har kulturutskottet behandlat motioner från den allmänna motionstiden som framför allt rör kulturskaparnas villkor och möjlighet till arbetstillfällen - något som också påverkar i vilken utsträckning vi kulturtagare kan få ta del av konsten. Men ännu viktigare är att när konstnärer får möjlighet att verka ute i samhället skapas arenor, arenor där vi kan mötas, diskutera och samtala.Vi socialdemokrater är medvetna om att dagens konstnärer lever i en ganska utsatt och problematisk situation och på en utsatt arbetsmarknad.

Ett ytterligare steg som den nya regeringen har tagit finner vi i det regleringsbrev som regeringen lade fram den 23 december 2014. Här finner vi nya krav på MU-avtalets tillämpning för vissa museer som inte är myndigheter men som får statligt bidrag. Det är angeläget att MU-avtalet gäller såväl statliga som icke-statliga institutioner som får statligt stöd. Vi vill också att andra utställare, både privata och offentliga, ser detta avtal som ett gott exempel att följa.Det är också så, angående MU-avtalet, att Statens kulturråd har fått i uppdrag att rapportera hur tillämpningen av avtalet ser ut i våra institutioner, och det ska föras fram i årsredovisningen för 2015. Det är ett uppdrag som kommer att vara av stor betydelse för att visa på värdet av MU-avtalets existens men också för att vi ska få en bild av hur avtalet kanske kan leda till ytterligare förbättringar.Det är också betydelsefullt att få en inblick i hur fler personer ska få en ökad tillgång till bildkonsten i vårt samhälle. Bildkonstens egna organisationer, till exempel KRO p>Det är därför glädjande att kunna meddela att ett viktigt första steg om en nationell strategi för bild och formkonsten lyftes fram av kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 22 januari 2015 under frågestunden.

Vi ser bildkonsten som en viktig del i samhället, och jag ser fram emot att följa detta arbete.